Fru talman! Thomas Morell har ställt flera frågor till mig om underhåll av vägar. För regeringen är det viktigt med en god tillgänglighet i hela Sverige. Det är nödvändigt för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet och för att få ett Sverige som håller ihop. Regeringen beslutade under 2018 om en nationell plan för transportinfrastrukturen som möjliggör investeringar i hela landet, med en rekordstor satsning på vägunderhåll om totalt 164 miljarder kronor. Regeringen har sedan fortsatt att satsa på vägunderhållet. Efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har anslaget för vägunderhåll utökats med 500 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023, med fokus på det finmaskiga vägnätet på landsbygden. I den nationella planen finns det avsatt 16,3 miljarder kronor för bärighetsåtgärder, tjälsäkring och klimatanpassningar av vägar. Det omfattar bland annat åtgärder för att höja bärigheten till bärighetsklass BK4 och åtgärder för att vägnätet ska vara tillgängligt året runt. Det omfattar också åtgärder för att anpassa vägsystemets robusthet i ett förändrat klimat. Redan i dag genomför Trafikverket klimatanpassningar för att vägar och järnvägar ska klara större påfrestningar. På längre sikt måste planeringen ta höjd för ett klimat som innebär allt större utmaningar. I dag står transportsektorn för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. Transportsystemets omställning är central om klimatmålen ska nås. Regeringen kommer att ha fortsatt högt fokus på att bygga Sverige starkt och hållbart för framtiden och har nu inlett arbetet med att ta fram en ny nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Vägar, eller rättare sagt möjligheten att förflytta sig, har varit någonting viktigt för människan genom alla tider. Vägarna har spelat en stor roll under vårt lands utveckling, precis som sjöfarten och järnvägen när den kom. Infrastruktursatsningar har varit viktiga för vårt lands välstånd. Vårt land har utvecklats till en modern industrination. Vi har kunnat exportera mycket av den produktion vi har i landet. Vi har ju varit världsledande inom bilindustri, skogsindustri, malm och så vidare. Förutsättningen för detta är att vår infrastruktur fungerar överallt, inte bara järnvägen och sjöfarten utan också vägarna. Vägarna är ju det finmaskiga nätet i vår infrastruktur. Men vi ser också att vägarna blir i allt sämre skick. Nu på vårsidan har vägarna inte klarat den belastning som de rimligen ska göra. Man har lagat provisoriskt - man åker ut med de där snabelbilarna och sprutar ut lite olja på vägen och sand på det - så att det håller en tid, och sedan är lagningen borta. Problemet med det är att man fördärvar vägkroppen, eftersom vatten tränger ned i själva bärigheten på vägen. Sedan kommer tjälen och spränger och äter därefter sönder vägen inifrån. När man inte gör en rejäl revision på vägen, alltså säkerställer att den klarar både belastningen och vädertyperna, eroderar vägen väldigt snabbt. Jag lyssnade på ett radioinslag med Trafikverkets informationschef, som berättade varför det ser ut som det gör på vägarna: Man har inte kunnat se den snabba utvecklingen när det gäller vägarnas förfall. Alltså har man haft en felaktig beräkningsmetod över tid. Det är alarmerande när Trafikverket, som har att förutse och planera underhållet av våra vägar, inte har rätt beräkningsmetod för att se hur slitaget på vägarna och vägkroppen är. Statsrådet säger ofta att det aldrig har tillförts så mycket pengar som just nu för att underhålla vägnätet. Det kan ju vara sant, men samtidigt kan vi konstatera att vi även om det nu läggs medel på att underhålla vägarna och säkerställa vägarnas kvalitet kommer att ha en underhållsskuld som ökar över tid. Det betyder att vägarna kommer att bli sämre oavsett pengarna. Då måste man sätta sig ned och ta en diskussion om hur vi ska göra för att säkerställa vår viktiga infrastruktur i det finmaskiga vägnätet, alltså det som försörjer den industriella verksamheten runt om i landet - livsmedelsproduktion, skogsindustri och vad det nu kan vara. Slutar de transporterna att gå har vi stora problem med vårt lands intäkter och försörjningsförmåga. Vi har också problem med att människor inte kan leva och bo överallt i Sverige. Statsrådet inledde faktiskt sitt svar med detta: "För regeringen är det viktigt med en god tillgänglighet i hela Sverige." Men som det är nu blir det allt svårare för människor att klara sitt uppehälle och för Sverige att klara den industriella försörjningen runt om i landet.
Fru talman! Tack, Thomas Morell! Jag tycker ändå att det här är fascinerande. Här oroar sig Thomas Morell över att vägarnas standard blir sämre på grund av väder, men ska vi inte säga som det är? Det är på grund av klimatförändringar. Det är på grund av ett allt mer skiftande klimat där vi har översvämningar, bränder och torka världen över. Trafikverket beslutade 2014 om en klimatanpassningsstrategi. Jag tror att företrädaren för Trafikverket har rätt - vi behöver nog revidera den, för klimatförändringen går snabbare än vad vi trodde. Det är ett av skälen till att vi i Sverige säger att vi vill bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är ett av skälen till att vi tycker att det är viktigt att kunna följa Parisavtalets ambitionsnivå när det gäller att reducera utsläppen från transportsektorn. Var finns Sverigedemokraterna i den debatten? Thomas Morell har varit politiskt aktiv under en lång tid. Han var politisk företrädare för Moderaterna fram till 2017, tror jag att det var, och sedan för Sverigedemokraterna. Det är två partier som inte lyfter ett finger i klimatpolitiken. Tvärtom utlovar man sänkt bensinskatt och sänkt flygskatt. Man röstar igenom budgetar i riksdagen med sänkta anslag till klimatet. Tror Thomas Morell att vägarnas kvalitet kommer att bli bättre när man så totalt nonchalerar de klimatförändringar vi ser? Vi skjuter till mer resurser än någonsin för att förbättra vägarnas standard. Det är 164 miljarder. Jag tror, inte minst med tanke på Trafikverkets inriktningsunderlag, att vi kommer att behöva göra än mer insatser framöver för att öka både tjälsäkring och bärighet och förbättring av vägarnas kvalitet. Men vore det inte på sin plats att Thomas Morell tog ansvar för grundorsaken också? Thomas Morell företräder ett parti som - jag säger det igen - struntar i klimatet och vill sänka bensinskatten och flygskatten och dra ned på klimatanslaget. Det här är väl ett utmärkt tillfälle för Thomas Morell att inte bara prata om egna erfarenheter av hur det är att köra på vägarna utan också ta tillfället i akt och säga hur vi långsiktigt ska se till att skydda den svenska infrastrukturen från bränder, stormar och översvämningar. För det är så det kommer att vara framöver. Bara de bränder som vi kunde se för någon sommar sedan förorsakade väldigt stora skador på infrastrukturen. Trafikverket fick, om jag kommer ihåg rätt, omlokalisera en hel del resurser för att återställa infrastrukturen på de vägar som var drabbade. Jag kommer själv från Kronobergs län där stormen Gudrun innebar stora skador inte bara för skogsägarna utan också på vår infrastruktur. Det fick då omfördelas resurser till vägarna i Kronobergs län. Allt det där är tecken på att det håller på att hända någonting - det som världens forskare varnar för och som Greta Thunberg och miljontals andra människor världen över demonstrerar sin oro för. Vi säger att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland, och vi för en progressiv klimatpolitik. Vi gör stora insatser för att kunna ställa om transportsektorn och elektrifiera, använda biobränslen och rusta oss för att kunna klara de mål som Parisavtalet ålägger oss. Men här står Thomas Morell, Sverigedemokraterna och hans förra parti Moderaterna vid sidan av och säger: Nej, detta tänker vi minsann inte ta ansvar för! Så varsågod, Thomas Morell, ta nu tillfället i akt och berätta hur ni ska komma åt grundorsaken till att vägarna faktiskt försämras!

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Jag fick en fråga om vad Sverigedemokraterna vill göra för att förbättra klimatet. Det var egentligen inte det som var grunden för interpellationen, men jag kan svara ändå när jag nu fick en direkt fråga. Det är dessutom så att det nya språkröret i Miljöpartiet investerar i fonder med innehav i stora oljebolag. Miljöpartiet ingår ju i regeringen, så man kanske ska vara lite försiktig med att handskas med stenar när man sitter i glashus. När det gäller frågan om vad Sverigedemokraterna vill göra har vi under lång tid sagt att vi behöver ha en kontroll värd namnet på vägarna för att få bort den olagliga trafiken i Sverige. Man har oftast dragbilar och trailer, och ekipagets bruttovikt ligger på 40 ton. Det är vad hela ekipaget väger, och det är också vad lastförmågan är på ett normalstort svenskt ekipage. Om vi får bort dem som ligger och kör på spotmarknaden i Sverige - både fordon och förare - skulle vi minska antalet fordon på vägen och få en fordonspark med högre miljönytta än den som vi i dag ser hos dem som utför transporterna. Detta är ett betydligt effektivare sätt att bedriva transporter, och det är vårt förslag. Det här har vi sagt flera gånger, men både regeringen och Socialdemokraterna har sagt nej. Vi har också föreslagit satsningar på utbyggnad av befintlig järnväg för att kunna öka godskapaciteten. Vi vill införa något som liknar det tyska Maut, så att man har koll på vilka fordon som är i Sverige och att de betalar för sig. Det var lite om de förslag som vi har lagt fram. Vi ser fram emot att både regeringen och stödpartierna ska stödja dem, så kan vi kanske få lite ordning på våra vägar och dessutom få in skattepengar från dem som nyttjar det svenska vägnätet. Då kan vi öka investeringarna och se till att vårt vägnät fungerar. Det är oerhört viktigt att vi har en infrastruktur som håller både på sommaren och på vintern. Så är läget inte just nu. I inslaget från P4 Värmland berättar boende utmed vägarna och även åkeriägare om hur de upplever att situationen är för deras del. Vägarna uppe i västra Värmland är så dåliga att husfasaderna till och med spricker när fordon passerar. Det är som ett gungfly ute på vägen, och vibrationerna fortplantar sig till fastigheterna så att de spricker. Så kan vi ju inte ha det i ett modernt samhälle - att vägarna är så dåliga att omgivande fastigheter går sönder. Som åkeriägaren sa i radioinslaget går bilarna sönder. De slås bokstavligt talat sönder när transporterna utförs. Dessa transporter utförs så att det lokala näringslivet kan leva och verka, så att människor har ett arbete att gå till och så att staten får skattemedel. När vi ändå pratar om skattemedel är det lite roligt: Ett normalstort svenskt ekipage betalar ungefär 30 000 om året i skatt för en bil och ett släp. Då kan man som åkeriägare rimligen begära att vägarna ska vara i ett sådant skick att bilarna inte går sönder och att länkarmsinfästningar, fjädringar och sådant inte slits ut i förtid utan klarar en normal belastning. Så är det inte i dag, utan vägarna är i ett erbarmligt dåligt skick. Trafikverket säger själva att de inte har koll på den snabba nedslitning som sker.

Fru talman! Det är fascinerande. Eftersom Thomas Morell oroar sig för vädret och hur det påverkar vägstandarden valde jag att ta tillfället i akt och säga att det inte bara är väder utan klimatförändringar. Världens forskare varnar för att klimatförändringarna kommer att göra stora delar av världen obeboeliga. Miljontals människor demonstrerar världen över sin oro för klimatförändringarna. En av dem är Greta Thunberg. Jag tror att det var Björn Söder som twittrade vad han tycker om henne och hennes insatser. Man hör Sverigedemokraterna, precis som Thomas Morells gamla parti Moderaterna, lägga fram förslag som i princip aktivt försämrar klimatet. Det är sänkt bensinskatt - 7 miljarder kronor vill man lägga på det och på ökade utsläpp. Det är sänkt flygskatt, och man vill dra ned på klimatanslagen. Detta kommer att leda till kraftiga försämringar av klimatet och till ökat slitage på vägarna. Sverigedemokraterna har en stor utmaning i att försöka få trovärdighet, inte minst när Thomas Morells svar är att bygga ut järnvägen. Om det ändå hade varit så väl, men jag vet att Sverigedemokraterna i sin budgetmotion i princip bara hade vägprojekt. Sedan är det EU-trailrar och effektivare transporter. Det är ingen jätteambitiös klimatpolitik, får man säga. För att ändå ta frågan om EU-trailrar och längre och tyngre fordon har vi jobbat med den länge från regeringens sida och även med att skapa sjysta villkor inom transportnäringen. Vi lägger inte bara 164 miljarder - en historisk summa - på vägunderhåll för att förbättra vägstandarden, utan vi ser också till att vi kan lägga över en ökad andel av godset på järnväg och sjöfart för att minska vägslitaget. Vi gör rekordstora investeringar i järnvägen och också i sjöfarten för att minska belastningen. Och så vill vi se till att den seriösa delen av åkerinäringen får förutsättningar att ställa om, inte minst genom att få sjysta konkurrensvillkor. Vi har jobbat systematiskt med det som Thomas Morell och jag har debatterat ofta, nämligen att införa sanktionsavgifter och klampning, ökade poliskontroller, beställaransvar och, inte minst, ett mobilitetspaket som ska göra att det blir lika villkor. I mobilitetspaketet fanns en viktig del, och det var utstationeringen - att se till att de utländska lastbilschaufförer som kör i Sverige ska ha samma löner och villkor och att utstationering från dag ett ska gälla. Ungefär samtidigt som Thomas Morell var aktiv inom Moderaterna röstade man i riksdagen och reserverade sig mot reglerna om utstationering. Min fråga till Thomas Morell är: Om det nu är så att ni är tunna när det gäller klimatpolitiken, vad tycker ni om utstationeringsreglerna? Är det rimligt att vi kräver utstationering från dag ett, så att vi får sjysta konkurrensvillkor och så att svenska åkare får en bra möjlighet att få resurser att investera i trafiksäkra fordon och i bra arbetsvillkor och kanske också minska belastningen på vägnätet? Detta skulle vi alla tjäna på.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag får gång på gång påminna statsrådet om hur gången var när det gäller mobilitetspaketet och vilka som verkligen jobbade med det: Det var Peter Lundgren och Jens Nilsson. Det var dessa två herrar som såg till att mobilitetspaketet kom i hamn så småningom. Det är bra med en korrekt historiebeskrivning. Och sedan har vi lite matematik. Det är inte att undra på att regeringen inte får saker och ting gjorda. Det är en himmelsvid skillnad mellan att lasta ett fordon och få på 24-26 ton på en drivenhet, alltså ett fordon, och att få på 41 ton på en drivenhet. Det är snart gjort att räkna ut hur mycket emissioner som uppstår per transporterat ton och sedan multiplicera det med antalet transporter som görs. Det är klart att om man effektiviserar transporterna minskar utsläppen. Men det har snarare blivit rena vilda västern där ute när man åker omkring med småslattar på dessa EU-trailrar. Det har också fått till effekt att järnvägsbolagen har tappat transporter på grund av detta. Regeringen har bokstavligt talat varit handfallen i kampen mot denna vilda västern-marknad - spotmarknaden - där man handlar med människor och bilar på en öppen marknad via kontantkortstelefoner. Ni har inte lyssnat på det som vi har sagt under lång tid. Jag kommer att stå här i kammaren och tjata om detta tills vi får en förändring. Nu kommer det en utredning i slutet av april. Jag hoppas innerligt att den tar ett steg framåt i denna fråga. Vi måste komma framåt. Då blir det bättre för klimatet, och det blir också mer skatteintäkter så att vi kan reparera våra vägar som i dagsläget bokstavligt talat faller i bitar. Men då måste regeringen vara aktiv.
Fru talman! När det gäller mobilitetspaketet gjorde Jens Nilsson fantastiska insatser. Men med all respekt, den 3-4 december satt jag i förhandlingsrummet när vi gjorde upp om mobilitetspaketet. Det var jag från Sverige tillsammans med min danska kollega, och så småningom Tyskland och andra som till slut fick ihop en majoritet som gjorde att vi fick ett mobilitetspaket. Det var tack vare svenskt engagemang från Sveriges regering. Sedan var det processen i parlamentet och nu ett mobilitetspaket på plats som faktiskt innebär att vi kan ställa krav på sjysta villkor och förbättrade konkurrensmöjligheter för svensk åkerinäring. Det hade inte skett om Thomas Morell hade fått sin vilja igenom och om Moderaterna fortsatt hade styrt detta land. På den tiden som Thomas Morell var aktiv moderat valde den moderatledda regeringen att inte lyfta ett finger för åkerinäringen eller för att få ett mobilitetspaket. Då var utgångspunkten att det skulle vara så billiga transporter som möjligt. Jag märker att Thomas Morell har bekymmer med att reda ut klimatets påverkan på vägarna. Jag har sagt otaliga gånger i debatten att vi lägger mer resurser än någonsin på vägunderhåll - 164 miljarder. Vi har lagt mer pengar i de budgetar som har kommit sedan dess. Jag förutspår att vi i nästa nationella plan kommer att få göra ytterligare insatser för att förbättra vägunderhållet efter år av underinvesteringar. Men det blir ett sisyfosarbete om vi inte samtidigt gör någonting åt grundorsaken när klimatet nu med stormar, översvämningar och bränder påverkar infrastrukturen. Där vill vi bli världens första fossilfria välfärdsland. Där gör vi aktiva insatser för att ställa om hela transportsektorn - transporteffektivitet, elektrifiering och biobränsle. Där står Thomas Morell och säger att man ska sänka bensinskatten, sänka flygskatten och dra ned på miljöanslaget. Jag tror därför att Sverigedemokraterna har en lång resa kvar för att få trovärdighet både i transportpolitiken och inte minst i klimatpolitiken.